Herr talman! Riksdagen fattade år 1965 ett principbeslut om att inrätta en fjärde teknisk högskola i landet och förlägga den till Linköping. Redan då uttalades det starka betänkligheter mot förslaget, eftersom den nya tekniska högskolan skulle få betydligt färre högre tjänster än de tekniska högskolor vi redan har. Nu, när principbeslutet från 1965 skall realiseras, föreslås i den föreliggande propositionen ett ännu lägre antal professurer och laboraturer. I statsrådet Mobergs proposition föreslås endast ungefär tre fjärdedelar av det antal sådana tjänster som utredningen på sin tid hade räknat med, vilket redan då var mycket lågt. Det intressanta i historien är att det är samme man, statsrådet Moberg, som under sin statssekreterartid i egenskap av utredningsman föreslog den större organisationen, den som han nu går ifrån. Jag skulle tro att om det förslag som nu läggs fram i propositionen hade varit känt för riksdagens ledamöter, när vi hade att ta ställning till principbeslutet år 1965, hade det ingalunda rått någon massiv enighet i riksdagen om den fjärde tekniska högskolans inrättande. Jag tvekar inte att säga att beslutet från år 1965 i den nu föreliggande propositionen har förfuskats på ett sätt som nu är ägnat att inge mycket allvarliga betänkligheter. En av landets främsta experter på högre teknisk utbildning, generaldirektören Woxén, har också ifrågasatt om man verkligen kan acceptera en s.k. teknisk högskola som måste komma att ligga på väsentligt lägre nivå än de tre övriga. Han påpekar också att med den mycket låga lärartäthet som kommer att finnas på denna tekniska högskola kommer de vetenskapligt skolade högre befattningshavarna att få mycket liten tid över för forskning. Detta är särskilt betänkligt, eftersom ett av skälen till att förlägga den nya tekniska högskolan till just Linköping var att man ville tillgodose ett nytt behov som vuxit fram av samverkande forskning mellan de tekniska och medicinska disciplinerna. Man har verkligen anledning att nu fråga sig vad det blev av den fina tanken, ty den var onekligen god. Men hur skall den kunna förverkligas om de vetenskapligt skolade högre befattningshavarna på detta sätt inte kommer att få någon tid över till forskning? Även Svenska Teknologföreningen har i en mycket skarp inlaga till statsutskottet angripit propositionens förslag. Nu kan det enligt min mening inte bli fråga om att yrka på en omprövning av 1965 års principbeslut om att inrätta den fjärde tekniska högskolan i Linköping. Vi måste fullfölja detta beslut.

Dei gäller både basorganisationen på högskolan, som måste göras väsentligt bredare och mera förstärkt än på de andra högskolorna, där man har tillgång till en större lärartäthet. Men jag tror att det då är nödvändigt att vederbörande statsråd också omprövar sin inställning till antalet högre tjänster. Också på en annan punkt i sitt utlåtande nr 119 intar statsutskottet en kritisk hållning till propositionens förslag, nämligen i fråga om biblioteksorganisationen för de båda enheterna för teknisk och medicinsk utbildning. Den överbibliotekarietjänst, vars innehavare skall svara för bibliotekets uppbyggnad och framtida administration, är enligt propositionen avsedd att inrättas fr.o.m. den 1 juli 1969, d.v.s. två månader innan undervisningen skall påbörjas. Att detta är orimligt behöver jag väl inte närmare orda om. Statsutskottet har pekat på möjligheten att, även om tjänsten formellt inte inrättas förrän den 1 juli 1969, anställa den blivande innehavaren eller någon annan tillräckligt kvalificerad person som expert långt tidigare. Det borde ske praktiskt taget omedelbart. Att statsutskottets majoritet inte har yrkat något annat, utan förlitar sig på att denna utväg med expert skall användas, bör vara en anvisning till vederbörande statsråd, som man hoppas att han skall efterkomma. Vid utländska högskolor som nyetableras har man i flera fall följt den modellen — har vi hört — att bibliotekarierna anställs och biblioteket börjar byggas upp minst två år innan undervisningen skall påbörjas. Här skulle man alltså enligt propositionen bara ha två månader på sig.

Den gäller den administrativa och organisatoriska ställning som tekniska högskolan i Lund föreslås få från och med nästa budgetår. Denna är liksom de båda andra tekniska högskolorna en fristående organisation, men i propositionen om teknisk och medicinsk utbildning och forskning i Linköping m.m. är litet löst påhängt ett förslag om att administrativt sammanföra tekniska högskolan i Lund med Lunds universitet. Det kan tänkas att en sådan utveckling kommer beträffande samtliga våra tekniska högskolor; det vill jag inte bestrida, även om jag inte är övertygad om att detta är en lämplig och nödvändig åtgärd. Det är viktigare att få en utökad samverkan mellan olika utbildningsanstalter inom samma område över hela landet, alltså i detta fall mellan de olika tekniska högskolorna. Om det emellertid nu av rationaliseringsskäl skulle anses lämpligt att sammanföra tekniska högskolan i Stockholm med Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola med universitetet i Göteborg 0. s. v., bör detta sammanförande företagas samtidigt för alla de tekniska högskolorna. Man bör inte plocka ut tekniska högskolan i Lund och ge denna en särställning redan nu. Av denna anledning har vi i en reservation som följer upp ett motionspar yrkat avslag på Kungl. Maj:ts förslag i detta avseende, d.v.s. avslag på förslaget att sammanföra tekniska högskolan i Lund med Lunds universitet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Med anledning av det stora antal blanka reservationer som jag fogat till detta utskottsutlåtande ber jag att få säga några ord. Redan år 1965 beslöt riksdagen att inrätta en teknisk högskola i Linköping. Förutsättningarna var då att lärare, 1okaler och utrustning i tillräcklig utsträckning fanns på plats den 1 juli 1969. Den proposition som nu är framlagd har företagit vissa nedskärningar, delvis av mycket allvarlig art. Tidigare har här sagts att den s.k. teknolog-professorstätheten, d. v. s. antalet platser för ordinarie studerande dividerat med antalet inrättade topptjänster, som vid de tre nuvarande högskolorna utgör 9:1, om vi tar teknologerna först, i Linköping föreslagits få relationen 17:1. Enligt propositionen blev det nu 23:1 plus att man skall tillgodose teknisk magisterutbildning och vidareutbildning i ekonomi. När man gör en så liten enhet som nu föreslås för Linköping, är det särskilt viktigt att den blir kvalitativt rätt sammansatt och från grunden så tillrättalagd att den redan från början får ett gott anseende. Det är riskabelt med små enheter över huvud taget ur forskningssynpunkt. En del av kammarens ledamöter har tidigare i dag varit på ett sammanträde med Rifo. Där talades det om att vi var för små i Skandinavien — vi borde kanske bara ha en teknisk högskola i Skandinavien för att kunna motsvara de stora ländernas forskningsbaser. Några av Övriga saker vi har tagit upp i en motion, skulle jag nu vilja beröra. Vi hade föreslagit att man skulle införa ett ämne som hette miljövårdsteknik. Det är sålunda inte fråga om en professur utan om ett ämne. Motiveringen var att teknikerna omskapar vårt samhälle och därför borde veta mera om konsekvenserna av detta omskapande. Utskottet har avstyrkt motionen och säger att förslag har lagts fram om en samverkan mellan sektionerna för vägoch vattenbyggnad, arkitektur och lantmäteri vid de tekniska högskolorna, och detta förslag innefattar även en särskild studieinriktning mot miljövård. Vi motionärer anser emellertid att vägoch vattenbyggare, arkitekter och lantmätare främst har att ställa till rätta vad de andra teknikerna exploaterar. Vår tanke är att de exploaterande teknikerna på industrier etc. också behöver få undervisning i miljöfrågor så att de får klart för sig vad deras anläggningar innebär i dessa avseenden. Den medicinska tekniken har också tagits upp i motionen. Vi påpekar att sjukhusens tekniska utrustning har ökat alltmer och att det därför föreligger behov av rena ingenjörstjänster vid sjukhusen. I propositionen föreslås bara hälften så många topptjänster som föreslagits av utredningen och dessutom senareläggs tjänsternas inrättande, vilket vi tycker är betänkligt. Utbildningen av ekonomingenjörer utsattes för ganska stark kritik 1965. Man var enig om att många civilingenjörer behövde ekonomisk utbildning, däremot inte tvärtom — civilekonomer ansågs inte ha behov av teknisk utbildning. Här skulle man emellertid ge en utbildning som varken var det ena eller det andra, och detta möttes av stark kritik både från remissinstanserna och i riksdagen. Nu har man utformat sektionen för ekonomingenjörer som riksdagen beslöt, men man har tagit bort en av de viktigaste tjänsterna, nämligen tjänsten som professor i nationalekonomi. Både i propositionen och utlåtandet skyller man på att det är ont om kompetenta sökande till en sådan tjänst och därför vill man inte inrätta den. Men man säger ingenting om huruvida man kan få kompetent undervisning, och det borde man göra om man säger att vi inte kan få kompetenta sökande. Lyckas man inte få till stånd kompetent undervisning, skall inte denna studielinje inrättas. Jag utgår från att man i varje fall tror sig kunna hitta sådan expertis. Det är intressant att följa utvecklingen på detta område. Man känner inte till åtgången på ekonomingenjörer. Om detta experiment inte skulle lyckas kan det bli ganska dyrbart för staten men även för eleverna. Motionen tar också upp några pedagogiska frågor. Det är viktigt att pröva nya pedagogiska metoder, en sak som också har uppmärksammats av utredningen. Den talar om intern television och andra hjälpmedel. Intern television fordrar dock lång förberedelse när det gäller att göra program; det fordras filmarkiv 0. s. v. Vi framhåller i motionen att dessa åtgärder måste vidtagas ganska snart. Utskottet tröstar sig med att den s.k. TRU-kommittén — som betyder kommittén för försöksverksamhet med TV och radio i utbildningsväsendet — skall klara den här saken. Kommittén består av 7 ledamöter, 44 experter och en sekreterare. Det förefaller mig som om det vore en mastodontkommitté. Inom denna kommitté lär dock pågå undersökningar i Stockholm och Lund som skall kunna tillämpas också när det gäller Linköping. Utskottet avstyrker motionen men tycks acceptera våra allmänna synpunkter. Statsutskottet har, som herr Turesson också påpekade, gett departementschefen en del anvisningar. Jag har faktiskt skrivit upp tio olika punkter, men jag skall inte dra dem här, eftersom herr Turesson drog en del av dem. Vi utgår från att departementschefen kommer att ta dessa anvisningar ad notam och göra en bättre högskola än den han har föreslagit i propositionen. Den blir väl inte så bra som utredningskommittén har velat ha den. Men vi fattade redan för tre år sedan beslut om att inrätta den, och när man nu är på väg att göra det vill jag bara lyckönska och hoppas att det blir en fullgod teknisk högskola även om den blir liten. Den kan ju bli liten och naggande god. Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord om sammanförandet av den tekniska högskolan i Lund och universitetet där. I andra avdelningens diskussion med universitetskanslern om denna fråga fördes också förhållandet mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet in i bilden. Kanslern ansåg, att ett sammanförande var högeligen önskvärt och beklagade att ett sådant inte kunde ske exempelvis i Göteborg. Jag vet inte vad han stöder sig på när han tar denna ställning. Efter vad jag kan bedöma talar inget för att man skulle vinna något på att göra Chalmers tekniska högskola till en fakultet vid universitetet. Och jag tycker, att detta rätt bra illustrerar den situation som också torde vara för handen i Lund och under alla förhållanden ger en liten påminnelse om att man inte skall skynda alltför fort. Det samarbete mellan en teknisk högskola och ett universitet som förekommer i Göteborg är nödvändigt och ändamålsenligt men behöver inte tagas till intäkt för att göra högskolan till en fakultet under universitetet. Med de erfarenheter man där har anser man, att ett sammanförande, om det skall komma till stånd, bör ske så att säga av sig självt, på grund av ett inneboende behov och icke genom ett yttre maktbud. Jag tror, att inställningen på tekniska högskolan i Lund är densamma som den på Chalmers tekniska högskola; man önskar alltså ingen fusion. En tvångsfusion har, anser man, alla förutsättningar att bli misslyckad och få ogynnsamma och oberäkneliga effekter. Man vet vad man har men inte vad man kan komma att få. På grund av dessa erfarenheter ber jag att få yrka bifall till reservationen nr: 1.

Herr talman! I reservation 3 till detta bevillningsutskottets betänkande nr 43 behandlas frågan om uppskov med beskattningen vid försäljning av villa på grund av ägarens flyttning från orten. När den nuvarande lagen på sin tid infördes, var den väl rent allmänt sett ganska generös mot fastighetsägarna och gav möjligheter till en förhållandevis rimlig beskattning. Nu gäller det emellertid folk som av brist på arbete tvingas flytta från sin villafastighet, sälja den och ta arbete på annan ort. Då måste de i vissa fall betala skatt, trots att de inte har gjort någon vinst. Så blir bl.a. fallet när en villaägare flyttar från en expanderande ort till en annan. Han säljer sin villa men vill ha samma boendeform och köper då en liknande fastighet. Om han flyttar från en ort där det är ont om fastigheter och där priserna ligger högt gör han ofta en vinst på försäljningen, men han köper en liknande fastighet och betalar ungefär samma pris som han har fått för den han sålt. Resultatet blir att han får en beskattning på den sålda fastigheten och han gör alltså en förlust, och har i verkligheten inte haft någon vinst. Vi har begärt i reservationen att man skall se över och rätta till denna oformlighet 1 lagstiftningen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 3. Vi har vidare avlämnat en reservation nr 4, där vi begär sådana ändringar att vissa tröskelproblem kan undvikas. På grund av den sena timmen skall jag inte vidare utveckla vad saken gäller utan endast yrka bifall till reservationen nr 4.

Herr talman! Propositionen nr 88 som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 43 utgör en komplettering till fjolårets beslut om realisationsvinstbeskattning på fastighetsförsäljningar. I tidigare lagstiftning har upplåtelse på obegränsad tid mot engångsersättningar betraktats som avyttring av mark. Genom fjolårets beslut om införande av en evig realisationsvinstbeskattning skulle dock en del besvärliga problem med ett sådant förfarande uppstå. Näringslivets och jordbrukets skattedelegationer påpekade detta i sina yttranden, och därför kom dessa upplåtelser i fjolårets beslut att jämställas med vad som stadgades i fråga om lös egendom. I den proposition som vi nu diskuterar föreslås den radikala ändringen att upplåtelser på obegränsad tid mot engångsersättning behandlas som avyttring av fastighet. De starka skäl som i höstas ansågs tala emot att samtliga upplåtelser mot engångsersättning behandlades såsom fastighetsavyttring äger självfallet alltjämt giltighet. Särskilt vid framdragande av ledningar för elektricitet kan det bl.a. vara fråga om intrång på många fastigheter. Uppskattningsvis torde det röra sig om dylika upplåtelser till ett antal av 20000 å 25000 per år. Det kan inte vara rimligt att behöva räkna fram ingångsvärdena på samtliga dessa affärer. Härigenom minskas också viljan till frivilliga uppgörelser, och vi får en kostsam och långsam procedur. I reservation 1 har därför samtliga högerledamöter reserverat sig mot en sådan anordning. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 1968. Vi finner det mindre välbetänkt att på detta sätt bryta beskattningsåret och föreslår därför att bestämmelserna skall träda i kraft den 1 januari 1969. I propositionen föreslås vidare att den som säljer sin fastighet skall under viss tid kunna få uppskov med erläggande av skatt på realisationsvinsten. Under vissa bestämda förhållanden kan också vederbörande undgå beskattningen om en liknande ny fastighet anskaffas. I denna bostadsbristens tid förekommer det ju inte sällan när en person måste flytta från en ort till en annan, att det kan dröja innan en bostad kan anskaffas på den nya orten. Det kan inte rimligen betraktas som en realisationsvinst i vanlig bemärkelse, om en person måste sälja sin fastighet på en ort för att sedan köpa en liknande på en annan. I reservation 3 yrkar vi därför på skattebefrielse i sådana fall. Vid föregående års riksdag påpekade vi i motioner och reservationer den orättvisa som den nya realisationsvinstbeskattningen innebär vid beräkning av ingångsvärdena då jämförelseåret infaller mellan två fastighetstaxeringsperioder. När fastighetstaxeringar skett flera år före jämförelseåret borde en häremot svarande ökning av ingångsvärdet få vidtas genom uppräkning med anledning av den penningsvärdeförsämring som under dessa år förekommit. I en motion har nu föreslagits, att en viss interpolation skall ske mellan taxeringsåret och jämförelseåret, och i reservation 4 yrkas att en sådan utredning härom företas. Vid fjolårets behandling av realisationsvinstbeskattningen väckte en motion från socialdemokratiskt håll stor uppmärksamhet. I motionen krävdes att vissa köp mellan närstående inte skulle äga giltighet med mindre än att ansökan om lagfart inlämnats före den 8 november 1967. Detta godtyckligt valda system står helt i strid mot rättssäkerhetens principer, då en ren slump blir avgörande för så stora frågor. I reservation 5 har vi därför fullföljt fjolårets yrkande om borttagande av denna bestämmelse. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 88 har bevillningsutskottet även tagit ställning till motioner med yrkanden om vissa kompletteringar av bestämmelserna angående beskattningen av realisationsvinst vid avyttring av villafastighet och jordbruksfastighet, som 1967 års höstriksdag beslutat om. Bl.a. har i motionerna 1I:636 och II: 806 yrkats på möjligheter till interpolation av taxeringsvärdet under perioden mellan två allmänna fastighetstaxeringar, detta för att undvika de tröskeleffekter som uppstår vid tillämpningen av tjugoårsregeln vid beräkning av ingångsvärdet i samband med försäljning av jordbruksfastighet. Genom de höjningar som med 53-åriga intervaller skett av taxeringsvärdet på jordbruksfastigheter sedan år 1945 kommer ingångsvärdet vid tillämpningen av tjugoårsregeln att få helt olika utslag beroende på inom vilken taxeringsperiod man hamnar. För den som avser att sälja sin jordbruksfastighet kan ett uppskjutande av försäljningen ur beskattningssynpunkt ställa sig fördelaktigare, om det nya taxeringsvärdet blir gällande vid beräkningen av ingångsvärdet. Om interpolation tillämpas på sätt som har yr kats i motionerna och som har tagits upp i reservation 4, skulle dessa tröskeleffekter undvikas. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 4 som är fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 43. I reservation 3 har upptagits ett yrkande som gäller beskattning av vinst vid försäljning av villafastighet, där försäljningen är föranledd av att ägaren av sysselsättningsskäl måste flytta till annan ort. I sådana fall anser vi reservanter att vederbörande bör medges uppskov med beskattningen i avvaktan på att han på den nya orten förvärvar en ersättningsfastighet. Med det anförda ber jag få yrka bifall också till reservation 23.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas också, som herr Eriksson i Bäckmora nämnde, motionerna I: 636 och II: 806, och som en av motionärerna i denna fråga ber jag att få säga ett par ord om motiveringen för vårt yrkande. När riksdagen i höstas fattade beslut angående markvärdebeskattningen var motivet att ge det allmänna del av de stora markvinsterna men däremot inte att beskatta små, måttliga vinster. Beslutet innebar att vinst som uppkommer vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet skall inkomstbeskattas oberoende av den tid fastigheten innehafts. För att åstadkomma ett system i enlighet med nyssnämnda motiv antogs vissa alternativa regler. Vederbörande skulle i vissa fall själv få välja vilken regel han ville använda. En av dessa regler var att som ingångsvärde välja det taxeringsvärde fastigheten hade 20 år före försäljningsåret. Motivet för den regeln var enligt propositionen hänsyn till de utredningssvårigheter som kunde föreligga beträffande gamla innehav. Som bekant brukar vi ha fastighetstaxering vart femte år. Vid taxeringarna 1952 och 1957 höjdes fastighetsvärde na med 56 respektive 62 procent. Med så stora höjningar av taxeringsvärdena kommer det sannolikt att skapas ett visst motstånd mot försäljningar åren innan ett nytt taxeringsvärde kommer att ligga till grund för beräkningen av skattepliktigt belopp. Vi motionärer har därför ansett att man borde tillåta interpolationer av taxeringsvärdena under perioden mellan två allmänna fastighetstaxeringar. En sådan konstruktion med ett för varje år glidande taxeringsvärde skulle i hög grad minska de ogynnsamma effekterna av trösklarna vid de allmänna fastighetstaxeringarna och därmed ge ett rättvisade resultat vid tilllämpningen av 20-årsregeln. Ett ofta förekommande uttalande i förberedelserna för denna markvärdebeskattning var att man borde undvika en sådan utformning av reglerna att tröskelproblem skapas, detta för att förhindra att faktorer tidvis finns som förhindrar ett utbud av fastigheter. Här har vi ett sådant moment, och därför anser vi motionärer liksom reservanterna att vi borde följa den ursprungliga målsättningen att undvika tröskelsteg och samtidigt skapa ett system där man i största möjliga utsträckning bjuder alla likvärdiga regler, oberoende av vilket år de säljer sin fastighet. Utskottsmajoriteten har skrivit att en schablonmässig vinstberäkning slår mer eller mindre ojämnt i det enskilda fallet. Men sedan fortsätter utskottet: >Man kan å andra sidan inte bortse från att 20-årsregeln för beräkning av ingångsvärdet i många fall är mycket förmånlig. En rätt till interpolation bör enligt utskottets mening inte kombineras med nuvarande regler om indexreglering av ingångsvärdet.» Det är just de två sistnämnda meningarna som har förvånat mig och som jag därför vill säga några ord om. Utformningen av 20-årsregeln bygger enligt min uppfattning — och jag tror att denna är riktig — på ett lika sakligt underlag som de andra beräkningsgrun derna. Jag bygger detta mitt påstående bl.a. på att utredningen, finanministern i sin proposition och även bevillningsutskottet och riksdagen i höstas var eniga om den föreslagna och beslutade utformningen av regeln. Att slopa indexberäkningen vid rätt till interpolation är därför orimligt. Motivet för 20-årsregeln har hela tiden varit att den, som haft en fastighet under många år och har svårigheter att åstadkomma en fullständig redovisning för hela den tid han innehaft fastigheten, skall ha möjlighet att som alternativ välja denna regel. Det är inte riktigt att betrakta 20-årsregeln som speciellt förmånlig. Detta påstående grundar jag på den prövning regeln undergick innan den blev fastställd och på de erfarenheter jag fått när jag vid ganska många tillfällen gjort beräkningar med tillämpning av 20-årsregeln eller alternativt av ingångsvärdet. Jag är något förvånad över att utskottsmajoriteten inte kunnat biträda det förslag vi motionärer framfört. Ett bifall till vårt yrkande innebär genomförandet av en rättvisare ordning, ett borttagande av ett utbudshämmande tröskelsteg och införandet av ett system som är lätt att tillämpa. De berörda fastighetsvärdena fastställs nämligen 15— 20 år innan de skall användas som utgångspunkt för en beräkning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 4. Utan att närmare gå in på någon motivering ber jag också att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! I motion II:473 har vi föreslagit raka motsatsen till vad de borgerliga motionärerna vill. Vi anser nämligen att markvärdestegringsvinsterna skall beskattas till fullo, d.v.s. på samma sätt som vanliga löneinkomster. Jag vill med hänvisning till motionens
Herr talman! Som kammarens ärade ledamöter har hört är detta ett invecklat problem som skulle tarva en ganska lång redogörelse. Jag har en känsla av att kammaren kommer att rösta likadant oavsett om jag håller mitt långa anförande eller inte. Jag ber därför att få hänvisa till vad utskottet anfört.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

Herr talman! Man kan väl säga att kravet på en förbättrad ekonomisk pla nering alltmer ställs från praktiskt taget alla politiska meningsriktningar. Detta uppmärksammas särskilt då det gäller den kommunala och den statliga sektorn. Tyvärr är det dock så att olika meningar även på detta område gör sig gällande då man vill försöka nå ett resultat som har praktisk tillämpning. Frågeställningen är nu hur och i vilken omfattning sådana planer skall uppgöras men även vem som skall planera och vem som skall handla för att förverkliga planerna. En huvudlinje är den som med krav på ökad ekonomisk planering avser en ökad offentlig, närmast statlig centraldirigering och detaljreglering av ekonomin. Den innebär vad man benämner planhushållning i motsats till marknadshushållning. Det är den linje som socialdemokraterna lanserar. En annan huvudlinje innefattar krav på ökad och förbättrad ekonomisk planering och avser en ökad planmässighet, främst i användandet av de generella ekonomiskpolitiska medlen, för att göra marknadshushållningen effektivare. Dessa synpunkter uttryckes i folkpartimotionerna I:71 och II:107, som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 29. Jag kan givetvis inte här, herr talman, närmare gå in på och analysera allt det som detta omfattande motionspar innehåller. Herr Bengtsson i Landskrona har ju delvis redogjort för det. Motionärerna tar i skilda punkter upp vart de avser att nå med den ekonomiska planeringen. Den skall underlätta en god samordning av det offentligas åtgärder inom olika områden. Motionerna ger en klar bild av vad detta innebär. Man önskar vidare en plan med politisk förankring och jämför vår planering med den som kommer till användning i olika andra länder. Man talar om en rullande planering och menar att denna bör ha den flexibilitet, som ligger i begreppet rullande, utan att fördenskull eftersätta den fasthet i handlandet för längre perioder, som ligger i begreppet långtidsplanering. Värdefullt vore om den långtidsbudget, som regeringen framlägger i samband med kompletteringspropositionen, kunde utvecklas till en flerårig statlig rambudget, självklart av mindre precist slag än den vanliga budgeten. I motionerna gör man sig även till förespråkare för en regional aspekt i planeringen samt en anknytning till lokaliseringsfrågorna. Arbetskraftsplaneringen är, inte minst i dagen situation, en viktig detalj i denna planering. Den gäller arbetskraftens utbildning och inriktning i ett samhälle som vårt, med fritt yrkesval o.s. v. Tillgången på arbetskraft av olika slag är ofta den faktor som sätter en gräns för den möjliga expansionen inom olika områden. Stabiliseringspolitikens anknytning till den ekonomiska planeringen innebär till skillnad från den medellånga planeringen, som i många fall är inriktad på utvidgning av kapaciteten, mera en anpassning till efterfrågan på den redan existerande kapaciteten. Motionärerna begär en parlamentarisk utredning för att komma till rätta med dessa förhållanden; denna bör få till uppgift att lägga fram förslag till en förbättrad och utbyggd statlig prognosverksamhet och ekonomisk planering. Utskottet, som företrädes av de tre borgerliga partierna, har i sin skrivning analyserat motionen i dess olika avsnitt och intar i sin kommentar en positiv inställning till de i motionsparet framhållna synpunkterna. Bl. a. anför utskottet, att en betydande brist i den nuvarande ekonomiska planeringen är att det i Sverige inte framläggs någon ekonomisk prognos som kompletteras med viktigare politiska slutsatser.

I likhet med motionärerna anser utskottet att en sådan översyn, vid vilken åtskilliga principiella frågor av stor politisk vikt kommer att aktualiseras, bör genomföras av en parlamentariskt sammansatt kommitté.» Detta, herr talman, var en mycket kortfattad redogörelse för innehållet i motionsparet och utskottets syn på detta. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den motion som ligger till grund för detta utskottsutlåtande har diskuterats en gång tidigare i denna kammare. Det skedde under remissdebatten, då finansminister Sträng inte hade mycket till övers för motionen. Bl. a. tyckte han att det var litet egendomligt att representanter för folkpartiet skulle begära att en planering skulle räkna med flera olika alternativ. Han tyckte inte att detta var motiverat. Det är därför intressant att se att när man i den framlagda kompletteringspropositionen gör en avstämning av långtidsbudgeten — vilket vi tycker är bra — ställer man sig sympatisk till dessa alternativresonemang och har tagit upp den tanken. Det är också intressant att se hur reservanterna på flera punkter instämmer i motionernas syfte. Det visar att det finns behov av en planering av annat slag än den vi varit vana vid. Detta är inte direkt tidpunkten att ta upp en debatt i denna fråga; jag tror att vi har möjlighet att återkomma härtill i den allmänna ekonomiska debatten. Jag nöjer mig därför med dessa reflexioner och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bankoutskottet uttalar i sitt memorial: »Verksamheten skulle sålunda inriktas på forskning som syftar till att öka kunskapen om de verkningar som tekniska, ekonomiska och sociala förändringar framkallar i samhället och hos de enskilda människorna — med andra ord miljöfrågor i vidaste mening.

Det citat som bankoutskottet hämtat ur denna berättelse råkar emellertid vara lösryckt ur sitt sammanhang, och jag ber därför att få inplacera citatet i dess rätta sammanhang. I denna bilaga står: »I stadgarna för fonden har det angetts att den skall främja och understödja vetenskaplig forskning som är anknuten till Sverige. Verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och 1 princip skall inte något forskningsområde vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag. Men fonden bör ge företräde åt forskningsområden som inte är väl tillgodosedda genom andra bidrag.» Det sägs vidare att fondens medel skall användas speciellt för att stödja stora och långsiktiga projekt — en van lig tidsram är tre år. Fonden skall uppmärksamma nya forskningsuppgifter som kräver snabba och kraftiga insatser och slutligen skall fonden söka främja kontakter med internationell forskning. Styrelsen har vid en principdebatt om fondens verksamhet bl.a. uttalat att samhällsforskning skall ha ett visst företräde. Den har också tagit fasta på en formulering i förarbetena som innebär att fondens verksamhet inriktas på »forskning som syftar till att öka kunskapen om de verkningar som tekniska, ekonomiska och sociala förändringar framkallar i samhället och hos de enskilda människorna — med andra ord miljöfrågor i vidaste mening>. Första delen av citatet är en förkortad version av 3 § i stadgarna för jubileumsfonden.

Denna miljöforskning, som bankoutskottet i sitt utlåtande i år har gjort till huvudområde för fondens verksamhet, har enligt av riksdagen lämnade direktiv endast varit ett av de forskningsområden fonden skall stödja. Fondens verksamhet skulle till en början inriktas på forskning av denna art, men både enligt här citerade utlåtande från år 1964 samt enligt stadgarna för fonden har avsikten aldrig varit att fonden ensidigt skulle vara inriktad enbart på att stödja miljöforskning i vidaste mening. Mot bakgrunden av här lämnade fylligare referat från de memorial från år 1964 och 1967 som bankoutskottet i år hänvisat till ber jag att få rikta en begäran till bankoutskottets ledamöter att närmare precisera den kritik de framfört mot fondstyrelsen. Jag vore tacksam om bankoutskottets talesman ville ange vilka anslagsposter under år 1967 som stått i strid mot stadgarna för riksbanksfondens verksamhet och var fondstyrelsen alltså brustit i sina bedömningar.

Sedan har man tydligen funnit dessa riktlinjer för snäva. Jag har hört sägas att det rent av varit svårt att placera de stora belopp som stått till förfogande, eftersom det inte funnits forskare inom de från början förutsedda disciplinerna som haft ledig tid för ytterligare arbetsuppgifter. Man har därför avlägsnat sig allt längre från de ursprungligen avsedda forskningsområdena. Det finns ju också uttalanden som gör det möjligt att på det sättet tillgodose andra projekt än sådana som från början var avsedda. Under loppet av det år som nu granskas har man som utslag av detta t.ex. meddelat anslag för ett mikroskop, som det säkerligen är mycket tacknämligt att få hit till landet, även om det har sagts att mikroskopet tekniskt sett kanske är något akterseglat redan innan det hunnit skeppas till Sverige. Man lär ha kommit fram till förnämligare konstruktioner än den som här har inköpts. Detta sistnämnda är ett besked som jag inte kan stå för, men det har sagts så i sammanhanget. Personligen tillhörde jag dem som när riksbankens jubileumsfond lades upp ställde sig skeptiska till hela tanken. Jag menade att det var en dubblering av anslagsposter som redan fanns och en dubblering av det administrativa arbete som vill till för att fördela anslag. Det är välbekant att det fortfarande finns forskare som har denna uppfattning. Forskarna säger naturligtvis inte nej till pengarna som sådana — senast då riksbanken firade sitt jubileum omvittnades det att de satsningar som gjorts varit till väsentlig nytta på många områden. Men fortfarande finns det de som anser att denna satsning i de fall där kanaler redan upparbetats hade kunnat ske genom att ökade resurser ställts till förfogande och fördelats via dessa kanaler. Ett uttryck för den tankegången är det när bankoutskottet understryker önskvärdheten av att man så långt som möjligt håller fast vid det genom andra bidragsformer mindre väl tillgodosedda område som från början ansågs böra ges företräde inom riksbankens jubileumsfond.

Herr talman! När jag citerade de tidigare handlingarna var det för att belysa de områden som riksbanksfonden skall syssla med enligt av riksdagen fastställda stadgar. I första delen av 3 § står — vilket jag hoppades hade framgått av mitt anförande — att i princip icke något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheterna att erhålla bidrag från fonden. När man sedan under förarbetena till jubileumsfonden även diskuterade miljöforskning, togs miljöforskningen inte upp i stadgarna, därför att den bedömdes vara av för kortsiktig karaktär för fondens verksamhet. Sedan kan man ju tvista om vad >kortsiktig» betyder i år. Det är för att tillrättalägga den missuppfattning som bankoutskottet i sitt utlåtande alltså gjort sig skyldigt till, nämligen att fonden skall syssla enbart med miljöforskning i vidaste mening, som jag har bett om ett förtydligande både till protokollet och av bankoutskottets talesman. Men, herr Regnell, den formulering som finns i utskottets utlåtande i år är fortfarande ett missförstånd. Den formuleringen stämmer nämligen icke med riksbanksfondens av riksdagens godkända stadgar.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern varmt och uppriktigt för hans korta svar på min fråga. Det var ett klarläggande besked. Jag erinrar om att i utrikesdebatten för inte så länge sedan sade man från regeringen ingenting om de allvarliga händelser som min fråga berörde. Däremot gjordes det uttalanden av den innebörden att demokratins livsfrågor ute i världen kunde ställa oss inför valet att markera en ståndpunkt eller att iaktta tystnad. Nu har regeringen talat, och jag hoppas att den skall fortsätta att tala — helst litet längre och med något utförligare motivering än vad utrikesministern i dag kunnat göra som svar på en enkel fråga. Jag uttrycker också, herr talman, den förhoppningen att regeringen därvid skall fästa uppmärksamheten på bland annat de skärpta hugg mot judarna i Polen och Sovjet som nu utdelas och som har väckt uppmärksamhet i denna kammare tvärsigenom alla partigränser.

Herr talman! Herr Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag vidtagit för att avveckla tiondebeskattningen av laxfisket i Torne älv. Att laxtiondet fortfarande lever kvar torde bero på en särskild bestämmelse därom i gällande konvention av år 1927 mellan Sverige och Finland om laxfisket i Torne älv. Avsikten är att avskaffa återstående tiondebeskattning så snart som möjligt. Svenska och finska sakkunniga har under de senaste åren förarbetat en ny reglering av olika frågor rörande Torne älv, som är avsedd att ersätta 1927 års fiskekonvention. Under arbetets gång har föreslagits att 1927 års bestämmelse om laxtionde skall utgå. Enligt vad jag inhämtat framläggs förslag till ny överenskommelse inom kort. Man har därför anledning räkna med att den otidsenliga beskattningen av laxfisket skall bringas ur världen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sträng för svaret på min fråga och tar fasta på vad som står i svaret, att den otidsenliga beskattning det här gäller skall bringas ur världen. Jag är emellertid förvånad över att så inte redan har skett. Statsrådet säger i svaret: »Att laxtiondet fortfarande lever kvar torde bero på en särskild bestämmelse 'därom i gällande konvention av år 1927 mellan Sverige och Finland om laxfisket i Torne älv.» Detta har emellertid inte hindrat Finlands riksdag från att redan 1961 besluta om att inte längre uppbära laxtionde i Torne älv. Finska riksdagen beslöt till och med att sedan 1927 fonderade laxtiondemedel skulle återbetalas till fiskerättsägarna. I Sveriges riksdag skrev bevillningsutskottet i sitt betänkande nr 21 år 1963 att laxtiondet borde avvecklas, och utskottet förutsatte då att Kungl. Maj:t så snart som möjligt skulle vidta erforderliga åtgärder för en avveckling av denna beskattning. Jag beklagar att det är så segt att få bort denna pålaga, som alla säger sig vilja ha bort. Man kan också anföra andra fall, där statsmaskineriet arbetar orimligt långsamt, t.ex. i fråga om fiskerätten för jordbrukarna i Norrbottens lappmarker, där det gäller att ge en liten grupp människor samma rättigheter som kommit andra i liknande situationer till del.

Herr talman! Herr Eskilsson har frå gat mig om orsaken till att årets vårmanöver inom Bergslagens militärområde har inställts. Vårmanövern, som här avses, var planerad för värnpliktiga under grundutbildning till tiden 28 4 1968. Jag kan inte gå in på de berörda myndigheternas disposition av tillgängliga medel i detta särskilda fall. Totalt sett fanns erforderliga medel tillgängliga för att genomföra planerad övningsverksamhet inom armén. Allmänt kan jag säga att de militära myndigheterna, liksom andra myndigheter, fortlöpande måste pröva hur tillgängliga medel skall disponeras så, att de utnyttjas på det effektivaste sättet. Givetvis kan därvid tidigare uppgjorda planer behöva ändras.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Meddelandet om att ifrågavarande manöver skulle inställas återgavs i pressen den 9 mars, och manövern skulle påbörjas den 28 samma månad, vilket också framgår av det svar som försvarsministern här lämnat. I sammanhanget utfärdades en kommuniké från miloledningen om att det förelåg medelsbrist, vilket skulle utgöra den egentliga orsaken till att övningarna måste inställas. I den debatt som förts i försvarsfrågan har inställandet av manövern använts som bevis för att försvaret fått otillräckliga medelsanslag. Den verkliga orsaken till inställandet av manövern har senare visat sig vara att man i miloledningen gjort en felräkning beträffande tyganslaget till militärområdet i fråga på inte mindre än 500 000 kronor. Miloledningen borde enligt min mening, så snart felräkningen upptäcktes, i en ny kommuniké ha meddelat pressen uppgift härom. Jag ber att än en gång få tacka försvarsministern för beskedet, som tydligt visar att det inte var medelsbrist som var den egentliga orsaken till inställandet av manövern.
Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig när förslag kan väntas till bestämmelser angående ersättning till polisman för kroppsskada åsamkad under tjänsteutövning. Frågan om ersättning till polismän med anledning av kroppsskada under tjänstgöring kan enligt min mening inte ses isolerad. Den berör även andra Srupper av arbetstagare. Utredningsarbete i frågan pågår inom Kungl. Maj:ts kansli. Det har emellertid visat sig att de problem som måste lösas är mycket komplicerade. Utredningen har ännu inte kunnat slutföras. Under utredningsarbetet har också fråga uppstått, om ersättningsfrågorna kan och bör lösas avtalsvägen eller genom någon form av försäkring. Jag är medveten om angelägenheten av att dessa frågor bringas till en lösning så snart det är möjligt.
Herr talman! Samtidigt som jag tackar justitieministern för svaret på min fråga vill jag säga att jag faktiskt inte hade väntat mig ett så negativt besked som det jag fått. Det finns anledning att erinra sig att riksdagen så tidigt som år 1958 begärde förslag från Kungl. Maj:t i detta ärende och att en utred ning då också tillsattes, som avgav sitt förslag 1963. Alltsedan dess har tiden varit inne för en lösning av den sak jag här tagit upp. Det finns vidare anledning att erinra sig att det år 1965 framlades ett förslag om ersättning för sakskada, vilket enbart gällde poliser och icke de andra yrkesgrupper som justitieministern nu i sitt svar menar också bör beaktas när man löser frågan om ersättning för kroppsskada. Jag vill fråga varför man nu anser att de problem som måste lösas är så komplicerade. Hänger det inte samman med den omständigheten att det betraktats som motiverat att inte bryta ut polisens ersättningsfrågor ur det stora sammanhanget utan att i stället foga in dessa i arbetet på att lösa också de andra yrkesgruppernas problem? Jag förstår att det kan möta svåra avvägningar, men enligt min mening borde man på samma sätt som man gjort när det gäller sakskada kunna lösa ersättningsfrågorna i samband med kroppsskada för polisman separat och därefter utarbeta de bestämmelser som skall gälla för andra yrkeskategorier. Jag behöver inte erinra justitieministern om de ökade risker som polisen i dag möter i sin tjänsteutövning och de följder detta kan få genom att poliserna medvetet eller omedvetet underlåter att ingripa när situationen synes alltför riskabel.

Herr talman! Det framgår av mitt svar att jag också anser det beklagligt att denna ersättningsfråga ännu inte har kunnat lösas. Men fru Kristensson och jag har ju så till vida ett gemensamt förflutet, att vi båda var med och förhandlade om löner och andra förmåner under den gamla ordningen. Och jag har ett intryck av att det tar längre tid och är svårare att numera nå fram till lösningar när det gäller särskilda grupper.
Herr talman! Jag vill bara erinra justitieministern om det remissyttrande som statens avtalsverk avgav på denna punkt i anledning av motioner i ärendet från högerpartiet. I detta remissyttrande sades klart ifrån att man betraktade ersättning för kroppsskada icke som en avtalsfråga utan som en fråga vilken borde lösas på offentligrättslig väg.
Herr talman! Man kan ha delade meningar om den saken — det är helt beroende av på vilket sätt man anser att denna fråga skall lösas.
Herr talman! Som jag ser saken är det mest angelägna att frågan löses och att den löses snart.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om jag anser att svenska företag av politiska hänsyn bör avslå beställningar från länder med odemokratiskt statsskick, även om detta innebär att en väsentlig del av företagets anställda måste avskedas på grund av bristande ordertillgång. Svaret på frågan är nej. Jag vill emellertid erinra om att det i den mån beslut om ekonomiska sanktioner fattats av Förenta Nationerna i den ordning stadgan föreskriver kommer, såsom i fallet Rhodesia, någon export från Sverige inte att tillåtas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lange för svaret och framför allt för att innehållet var så positivt. Jag är övertygad om att de anställda i det företag som genom det eventuella projektet i Mocambique aktualiserat principfrågan är tacksamma för denna entydiga deklaration från regeringen. Och det gäller säkerligen inte bara inom detta företag utan på många andra håll. Inte minst bör regeringens deklaration utgöra en tankeställare för SSU kretsar. Bättre sent än aldrig, brukar man ju säga, och det finns anledning att fråga: Varför har inte regeringen klart uttalat sig tidigare? Varför tvekar regeringen? Herr Lange hade tillfälle att uttala sig i första kammaren för en vecka sedan i en frågedebatt med herr Ahlmark. Mellan raderna i protokollet från debatten kan man visserligen skymta en positiv inställning till detta ASEA-projekt i Mocambique — men varför inte säga det rent ut? I dag får vi i alla fall klart besked, några dagar efter det att LO-ordföranden Arne Geijer ställt sig bakom ludvikaarbetarnas beslut att inte protestera mot att ASEA levererar utrustning till det ifrågavarande kraftverket. Arne Geijer anser att om ASEA får ordern på cirka 120 miljoner kronor, så är det ett plus för vår trygghet. Avstår ASEA blir det ett annat företag i ett annat land som bereder sina anställda sysselsättning. Situationen för det fattiga folket i Mocambique är densamma vilket företag, ja, vilket land som än får ordern. Det finns skäl att slå fast, herr talman, att fackföreningsrörelsens ledning består av praktikens män, som låtit det sunda förnuftet råda. Skulle Sverige nu börja grunda sin handelspolitik på olika ideologiska ställningstaganden, välja handelspartners och projekt efter godtagbara regimer, hamnar vi så småningom i en ohållbar situation. Sveriges förmåga att bistå de underutvecklade länderna är grundad på att vår sysselsättning är hög och vår ekonomi sund. Våra politiska ställningstaganden till ej acceptabla regimer får ta sig andra uttryck och i andra former. Det har också herr statsrådet Lange framhållit i sitt svar.
Herr talman! Jag vill fästa herr Wennerfors och kammarens övriga ledamöters uppmärksamhet på att den fråga av herr Ahlmark som jag besvarade i första kammaren inte var densamma som den som ställts av herr Wennerfors i denna kammare. Den första frågan löd: »Är regeringen positiv till svenska privata investeringar i Mocambique medan krig där pågår liksom den är till den snabbt vidgade handeln med Portugal på grund av medlemskapet i EFTA?» På den frågan svarade jag ett klart och otvetydigt nej. Det skulle jag göra i dag också, om jag hade fått samma fråga av herr Wennerfors. Förhållandet är ju att när det gäller beställningar och löpande handel har regeringen under nuvarande omständigheter inga möjligheter att ingripa. Jag har sagt att vi heller inte har för avsikt att skaffa oss sådana möjligheter i annan ordning än att vi inom Förenta Nationerna i olika samman hang kan verka för ekonomiska sanktioner gentemot vissa länder bl.a. som led i kampen mot rasförtryck. Herr Wennerfors” fråga gäller om vi i Sverige över huvud taget skall driva handel med diktaturstater. En sådan fråga kan bara besvaras med nej. Det är företagen — och det vet herr Wennerfors lika väl som kammarens Övriga ledamöter — som själva har att avgöra med vilka de driver handel. De enda fall där ingripande kan förekomma är om sanktionsbeslut fattats i FN. Har så skett kommer regeringen, så som jag angivit i mitt svar på frågan, att förhindra export från Sverige, oavsett respektive företags intressen.
Herr talman! Jag är synnerligen medveten om att frågan i första kammaren i förra veckan gällde investeringar, men jag misstänker att frågan hade fått en litet olycklig utformning, så att debatten i första hand kom att gälla investeringar. Det får dock frågeställaren stå för. Jag anser emellertid att herr Lange skulle ha kunnat utnyttja tillfället till att klart uttala sig även när det gäller den i dagens fråga berörda typen av beställningar.

Herr talman! Jag har tidigare framhållit att jag med största tillfredsställelse noterat vad herr Lange sagt i dag. Det gäller inte minst det han framhöll i sitt senaste inlägg.

Herr talman! Herr Lundmark har frågat mig om jag uppmärksammat att automatiseringen av telenätet och därav följande indragning av telefonoch samtalsstationer ute i glesbygderna inneburit en försämrad service för de telefonlösa och för den vägfarande allmänheten och om jag överväger åtgärder att minska dessa olägenheter, exempelvis genom tillämpning av generösare regler för anordnande av telekiosker där så bedöms angeläget. Genom den ökade telefontätheten har behovet av allmänna samtalsapparater successivt minskat. För närvarande har över 90 procent av hushållen i landet telefon. I fråga om glesbygdsområdena visar vissa undersökningar att telefontätheten för hushållsabonnemang i dagens läge t.o.m. är något större än för landet i genomsnitt. De särskilda telekommunikationsproblem som likväl kan föreligga i glesbygdsområden är bl a. föremål för överväganden inom den arbetsgrupp, som behandlar glesbygdens servicefrågor. Frågan om uppsättning av allmänna samtalsapparater får av televerket bedömas med hänsyn tagen å ena sidan till önskemålet att ge allmänheten en så tillfredsställande service som möjligt och å andra sidan till verkets kostnader för denna service. I regel anordnas sådana samtalsmöjligheter i anslutning till en samlad bebyggelse, järnvägsoch busstationer, platser som är turistmål i någon större utsträckning etc. Lokaliseringen av telefonanläggningarna sker vanligtvis i samråd med vederbörande kommunala myndigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är gott att höra att detta spörsmål har uppmärksammats i kanslihuset. Automatiseringen av teletrafiken har inneburit en stor och uppskattad förbättring för den stora allmänheten, även ute på landsbygden, samtidigt som den i vissa fall tyvärr fört med sig försämrad service för de telefonlösa och för den vägfarande allmänheten. Genom automatiseringen kom de små samtalsoch växelstationerna bort och med dem de hjälpsamma telefonföreståndarna. Självfallet är det inte rimligt att begära att man i varje by skall ersätta dessa växelstationer med samtalsstationer eller telekiosker, men det bör vara möjligt i större byar och knutpunkter. Jag är medveten om att televerket är ganska restriktivt i denna fråga, då tillsyn och skötsel av dylika anläggningar ställer sig relativt kostsamma. Verket kräver därför stundom garanti för en viss minimiintäkt av samtalsavgifter, något som man ute i bygderna är obenägen att lämna. Jag tror att det med en mera positiv inställning hos televerket skulle vara möjligt att ordna denna fråga på för alla parter rimliga villkor. Jag vet att om man i bygderna är obenägen att lämna ekonomiska garantier, är man mera villig att göra vissa insatser så att säga in natura — såsom att svara för viss tillsyn, städning, belysning, snöskottning o. d. — för dessa samtalsanläggningar. Dessa allmänna samtalsapparater torde också ibland kunna placeras i anslutning till annan serviceinrättning, såsom butik, bensinstation o.s.v., vilket förenklar anläggningen. En generösare attityd hos televerket och bättre kontakter verket och kommunerna emellan bör göra det möjligt att klara denna servicefråga. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig om jag kommer att medverka till att en intensiv propaganda för trafiksäkerhet, liknande den som prövades i samband med övergången till högertrafik föregående höst, kommer att användas även i år i syfte att ytterligare minska antalet trafikolyckor. Informationsverksamheten i samband med övergången till högertrafik har medfört en betydande förbättring av allmänhetens kunskaper om trafikreglerna och om hur man bör uppträda i trafiken. De metoder för planläggning och samordning av information och för mätningar av kunskapsläget som infördes av högertrafikkommissionen tillämpas nu av statens trafiksäkerhetsverk. Verket samarbetar härvid med rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter samt med Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och andra organisationer, som är verksamma på trafiksäkerhetsområdet. Informationsverksamheten bedrivs fram till den 1 september enligt en plan, som utarbetats i samråd med dessa myndigheter och organisationer. Överläggningar på går om innehållet i en liknande plan för perioden den 1 september 1968— den 28 februari 1969.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att man har för avsikt att fortsätta med den upplysningsoch informationsverksamhet som påbörjats förra året och att man nu utnyttjar de erfarenheter denna gav. Ser vi tillbaka på statistiken över trafikolyckorna under förra året, finner vi att det trots övergången till högertrafik ändå inträffade en nedgång beträffande både antalet trafikolyckor och antalet dödade i trafiken. Orsaken till detta förhållande kan vara svår att ange, men enligt min uppfattning har den mycket skickligt upplagda upplysningsoch propagandakampanjen för bättre trafiksäkerhet och större hänsynstagande i trafiken betytt mycket för den positiva utvecklingen. Det är därför som jag anser det vara väsentligt att man fortsätter i den inslagna riktningen. Detta är inte minst angeläget just nu, då vi dels har fått hastighetsgränserna på vissa vägar betydligt höjda, dels kan under de närmaste månaderna förutse en ökad trafikintensitet. De nya differentierade hastighetsgränser som nu prövas ger besked till trafikanterna om de högsta tillåtna hastigheterna på berörda vägsträckor. Detta är dock ingalunda någon garanti för att nämnda hastigheter alltid är de för vägen mest lämpliga. Inte minst på denna punkt vore det värdefullt med en mera intensiv upplysning. Enligt statsrådets svar bedrivs denna informationsverksamhet efter en fastställd plan. Jag vill hoppas att man inte är mera bunden till denna plan än att man när det inträffar något — exem: pelvis som nu i början av maj, då hastighetsgränserna höjdes — kan sätta in en speciell kampanj och att man då, liksom man gjorde förra året, utnyttjar radio, TV och massmedia i övrigt. Enligt min mening är det möjligt att just genom upplysningar och propaganda åstadkomma en bättre trafiksäkerhet på våra vägar. Man kan därigenom förmå trafikanterna att ta större hänsyn till varandra, och detta tillsammans kan ytterligare nedbringa antalet trafikolyckor. Jag förväntar att kommunikationsministern medverkar till att man här utnyttjar alla de möjligheter som står till buds för att föra utvecklingen vidare i denna riktning. Med detta, herr talman, ber jag att än en gång få uttala mitt tack för svaret.
Herr talman! Det var bara ytterligare en synpunkt som jag tycker förtjänar att understrykas i sammanhanget. När denna informationsverksamhet skall bedrivas, så bör det naturligtvis inte ske med sådan intensitet, att allmänheten slår dövörat till, utan det gäller för trafiksäkerhetsverket och dem som har ansvaret för verksamheten att hela tiden följa utvecklingen med stor uppmärksamhet och sätta in informationen vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Vi är i övrigt, det kan jag försäkra herr Josefson i Arrie, helt överens om angelägenheten av att följa dessa frågor med den största uppmärksamhet.
Herr talman! Jag är helt överens med statsrådet om att informationen skall sättas in vid rätt tidpunkt. Anledningen till min fråga var just att jag tyckte att man saknade något av detta vid övergången till de differentierade hastigheterna. Nu har kanske den rådande väderleken, i varje fall i stora delar av vårt land, medfört att den trafikökning som i vanliga fall uppstår under denna årstid har hämmats, vilket medverkat till att olycksfallsstatistiken ändå har kunnat hållas nere. Men det är just vid ett sådant tillfälle som detta som jag anser det nödvändigt att satsa mera än vad man gjort på information.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att allmänheten inte kunnat inköpa den nya kommunikationstabellen fyra dagar före den omfattande trafikomläggningen den 12 maj. Det är utan tvekan otillfredsställande att tidtabellen inte fanns att köpa fyra dagar före trafikomläggningen. Den nya tidtabellen har inneburit mycket stora omläggningar i olika avseenden och medfört stor arbetsbelastning, inte bara för SJ utan även för de olika tryckerier i landet som skall trycka planer och tidtabeller. Det är därför förklarligt, men inte desto mindre beklagligt, att produktionsplanerna inte kunnat hållas, trots att tryckeritekniska och personella resurser utnyttjats maximalt. Den mest bidragande orsaken till förseningen har varit ändringsarbetets stora omfattning. Vidare har fastställandet av tidtabellsändringar för lokala tåg fördröjts på grund av sena besked om införandet av femdagarsvecka i en del skolor och den återverkan på lästiderna under övriga dagar som detta medför. Den inträffade förseningen kommer enligt vad jag inhämtat att föranleda en
Herr talman! Jag ber att till chefen för kommunikationsdepartementet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Statsrådet och jag är tydligen helt överens. Det är inte tillfredsställande att man fyra dagar före den stora trafikomläggningen inte har kunnat köpa en kommunikationstabell. Då det är fråga om en så stor omläggning, bör allmänheten ha möjligheter att i god tid, helst flera veckor i förväg, köpa en tabell. Alla som i tid vill planera en resa har nu tvingats att vända sig till resebyråer eller till SJ:s stationer för att inhämta upplysningar, och personalen på dessa har redan tidigare många arbetsuppgifter, varför dessa förfrågningar medfört besvärligheter. Det har upplysts mig att man inte heller fyra dagar efter trafikomläggningens genomförande har kunnat inhandla en kommunikationstabell — upplagan tog snabbt slut — och inte heller i dag kan man göra det; enligt uppgifter i tidningarna kommer inte en ny upplaga förrän den 27 maj. Inte heller detta är tillfredsställande. Jag hoppas att den översyn av SJ:s publicering av tidtabellen som omnäm nes i slutet av svaret även kommer att ske.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen ' för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han ämnar vidta med an ledning av det förslag till förbättrad psykologutbildning som överlämnades till ecklesiastikdepartementet 1965 och som sedan dess vilat i avvaktan på UKAS-förslaget. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Det av universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar framlagda förslaget till utbildningslinjer vid filosofisk fakultet omfattar bl.a. en utbildningslinje för grundutbildning av psykologer. Arbetsgruppens förslag är f.n. på remiss. Frågan om den fortsatta utbildningen av psykologer sammanhänger även med förslaget till reformerad forskarutbildning. Detta förslag är f.n. under beredning inom utbildningsdepartementet. Jag är därför inte beredd att nu redovisa några förslag till reformerad psykologutbildning.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. För tre år sedan gjordes från universitetskanslersämbetet en hemställan i denna sak. I korthet kan bakgrunden sägas vara att vi har en teoretisk psykologutbildning enligt Kungl. Maj:ts brev av den 28 juli 1958 och att den tillämpade utbildningen sker i Sveriges psykologförbunds regi. Vi har en licentiatutbildning med 18 månaders tillämpningsutbildning och en fil. kand.-utbildning med sex månaders tillämpningsutbildning utöver den teoretiska utbildningen. S:t Lukasstiftelsens diplom gäller här för fyra av de sex månader som Sveriges psykologförbund kräver som tillämpningsutbildning. Mellan 1961 och 1964 arbetade en utredning som leddes av professor Kjell Härnqvist. Denna utredning skulle speciellt ta sikte på utformningen av tilllämpningsmomenten. Den 9 februari 1965 utfärdades universitetskanslersäm betets promemoria med förslag till utbildningsplan, och den 7 juli 1965 lämnade ämbetet en skrivelse till Kungl. Maj:t med en hemställan. Trots UKAS:s utbildningslinjer råder inte klarhet på denna punkt. Enligt universitetskanslersämbetets skrivelse av den 7 juli 1965 skulle utbildningen bli mer målinriktad och innefatta teori plus kvalificerad tillämpning vid utbildningsinstitutioner — det var ett starkt önskemål, ja, ett krav. Det nya examensämne som föreslogs var tilllämpad psykologi som betonades som särskilt väsentligt. Psykologi, sociologi, pedagogik och det nya ämnet tillämpad psykologi krävdes för att utbildningen skulle bli moderniserad. Det är framför allt UKAS:s utbildningslinjer 10, 12, 13, 14, och 15 som rymmer ämnet psykologi, och för detta ämne används poängberäkning. Utbildningslinje 12 tar sikte speciellt på psykologi. Studiearbetet under helt läsår värderas till 40 poäng för psykologi, 20 poäng för sociologi och 20 poäng för pedagogik, uppdelat på grundkurs och påbyggnadskurs. I UKAS:s utbildningslinjer saknar jag emellertid just det ämne som utredningsmannen och flera andra speciellt har önskat, nämligen tillämpad psykologi. Statsrådet meddelar nu att frågan trots allt vilar, att förslaget för närvarande remissbehandlas och att även den reformerade forskarutbildningen sammanhänger med denna fråga. Jag hoppas att klarhet inom en mycket snar framtid kan vinnas, eftersom kritik i skilda sammanhang har riktats mot den utbildning som nu ges.

Herr talman! Herr Rubin har frågat mig, om jag avser vidta några åtgärder för att skärpa bestämmelserna vid obligatorisk bilbesiktning vad avser t.ex. däckens beskaffenhet och eventuell koloxidhalt. Vad först gäller kontrollen av däck är det inte riktigt som uppgivits i vissa tidningsartiklar under senare tid, att nuvarande regler inte skulle ge besiktningsmännen möjlighet att förelägga ny besiktning eller utfärda körförbud, om däcken är undermåliga. Enligt de anvisningar till besiktningsmännen som trafiksäkerhetsverket svarar för skall viss allvarligare nedslitning föranleda föreläggande eller förbud. När det gäller mönstringen bygger anvisningarna på undersökningar som utförts bl.a. inom statens väginstitut. Enligt vad jag inhämtat uppmärksammar trafiksäkerhetsverket i hög grad den här frågan och undersöker fortlöpande i vad mån trafiksäkerheten kräver skärpta bestämmelser i detta och andra hänseenden. I fråga om avgaskontrollen har kommunikationsdepartementets = ledningsgrupp på bilavgasområdet lagt fram två betänkanden, nämligen ett i höstas om dieselbilarna och ett nyligen om avgasrening på bensindrivna bilar. I båda fallen förutsätter gruppen, att efterlevnaden av de nya reglerna skall kontrolleras bl.a. vid kontrollbesiktning. Betänkandet om de bensindrivna bilarna remissbehandlas för närvarande. När det gäller föroreningarna genom dieselavgaser överlämnade Kungl. Maj:t i går till riksdagen en proposition med förslag till åtgärder. Om det är kontrollen av koloxidhalt i föraroch passagerarutrymmen herr Rubin menar, så vill jag svara att jag inte kan finna något initiativ påkallat från min sida. En ingående sådan kontroll sker i samband med typoch registreringsbesiktning, och vid kon trollbesiktning undersöks alla punkter där läckage kan tänkas förekomma. Inom =<trafiksäkerhetsverket och AB Svensk bilprovning följer man noggrant utvecklingen och är beredd att vidta de ytterligare åtgärder som kan visa sig påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Statsrådet säger i sitt svar, att besiktningsmännen — om en bils däck är undermåliga — har möjlighet att förelägga ny besiktning eller utfärda körförbud. Detta är givetvis en självklar sak. Men nu är det en gång så, att bilprovningen många gånger bedömer däcken ganska lättvindigt. Av över 114 000 anmärkningar på däck under 1967 resulterade cirka en halv procent i förelägganden om ny besiktning eller körförbud. Åtskilliga undermåliga däck resulterar blott och bart i ett påpekande. Låt mig ta ett exempel. Tidningen Expressen lät en av sina medarbetare kontrollera sin tio år gamla bil vid en bilprovningsanstalt. Tre av bilens däck var nedslitna, medan det fjärde rent ytligt syntes vara i bättre skick. Men vid närmare kontroll skulle det ha visat sig att detta däck var sönderskuret på insidan, dvs. explosionsfärdigt och odugligt. Vid kontrollen påpekade man visserligen att tre däck var omönstrade, men ingen såg att det fjärde var helt odugligt. Om helljuset på den här bilen inte hade varit svagt, skulle bilen trots sina slitna däck ha blivit godkänd. Nu fick bilägaren på grund av det bristfälliga ljuset ett föreläggande att komma igen om två och en halv månad för ny besiktning. Med andra ord skulle en trafikfarlig bil med odugliga däck och dåligt ljus få köra omkring på våra vägar i två och en halv månad. Odugliga däck resulterar för närvarande ofta endast i påpekanden. På baksidan av bilprovningens formulär står det visserligen att bristerna snarast skall avhjälpas och att föraren vid en flygande besiktning kan föreläggas att inom viss tid se till att bristerna avhjälps. Men det är ju ingen som kontrollerar att så sker, om man nu inte råkar ut för en flygande besiktning. Det är också värt att notera att kommunikationerna mellan Svensk bilprovning och polisen är synnerligen dåliga; man använder vid besiktningen skilda normer. En bil som inte blir godkänd av bilprovningen kan godkännas av polisen eller tvärtom. Enligt min mening måste kommunikationsministern ta ett initiativ i den här frågan. Det är nödvändigt att inse att slitna däck är lika farliga som t.ex. dåliga bromsrör och att man måste ta steget fullt ut och tillämpa hårdare bedömningsregler. Vad beträffar koloxidproven anser jag att sådana skulle vara obligatoriska vid varje bilbesiktning. Under 1966 avslöjade Svensk bilprovning bristfälligheter i fråga om avgassystemet på 203 000 bilar, dvs. på nära 20 procent av alla besiktigade fordon. Många av våra mer eller mindre oförklarliga trafikolyckor förorsakas av koloxid, något som Svensk bilprovning också påpekat i en utredning.
Herr talman! Jag vill gärna säga att vi naturligtvis har all anledning att med mycket stor uppmärksamhet följa frågan hur man på ett effektivt sätt skall möta de risker som kan vara förenade med att bilägare kör med nedslitna däck. Men när det gäller att avgöra huruvida en ny inställelse vid bilprovningsanstalten skall ske följer man den enligt min mening riktiga principen, att bilägaren inte skall åsamkas extra kostnader och besvär, om detta inte är sak ligt välmotiverat. Att felaktigt inställda strålkastare har justerats på ett riktigt sätt bör en besiktningsman kontrollera, men att ett nytt däck har monterats på bilen kan bilägaren så att säga själv konstatera. En effektiv kontroll över fordonsägare, som avsiktligt nonchalerar påpekanden om att ett eller flera däck måste bytas ut, är det i och för sig rätt svårt att åstadkomma. Vi måste vara beredda att medge, att om en fordonsägare verkligen vill komma förbi kontrollen, så kan han för tillfället skifta däck eller byta hjul och uppträda inför besiktningsmannen med bättre däck än han sedan kommer att använda. Men jag medger att detta är besvärliga frågor, som man bör följa med mycket stor uppmärksamhet. Bestämmelserna för bilbesiktningen är dock sådana att det bör vara möjligt att hålla utvecklingen under kontroll. Man bör bl.a. genom den flygande besiktningen ha rätt goda möjligheter att slå ned på sådana här fall.
Herr talman! Jag medger att det finns bestämmelser men jag vill att dessa bestämmelser skall skärpas. Vad är det för mening att få ett påpekande om att man skall göra en sak, om det sedan inte kontrolleras att påpekandet verkligen leder till någon åtgärd? Skulle det inte vara ett gott tips att var och en, som får ett påpekande vid en bilprovningsanstalt, i fordonet ständigt skulle medföra det besiktningsformulär som därvid utfärdats, så att polisen vid en flygande besiktning kunde se att en kontroll har gjorts och om fordonets ägare i anledning härav har vidtagit någon åtgärd eller ej? När man nu enligt gällande bestämmelser i fordonet skall ha med sitt besiktningsinstrument skulle det vara bra om man även hade med sig kontrollhandlingen från den årligen återkommande bilprovningen. Detta skulle underlätta po lisens arbete vid en flygande besiktning. Att detta är en vital fråga framgår av att av 50 000 däck som under en tidsperiod kontrollerades i september 1967 i medeltal endast 54 procent hade slitbanan kvar. Framdäcken hade något högre värden än bakdäcken, men det sämsta däcket på varje undersökt bil hade i medeltal 37 procent av slitbanan kvar.
Herr talman! Det är många åtgärder som i detta sammanhang är intressanta. Vi arbetar på att skapa effektivare möjligheter till den kontroll som kan bli aktuell. Våra möjligheter att kunna ingripa mot syndare samt att skapa förutsättningar för den flygande besiktningen att arbeta effektivare blir bättre, när vi får det nya bilregister som vi för närvarande håller på att arbeta fram. Jag vill försäkra herr Rubin att vi inte på något sätt nonchalerar de risker som är förknippade med de frågor som han tagit upp. Jag vill också försäkra herr Rubin att trafiksäkerhetsverket och andra organ som handlägger dessa frågor verkligen följer dem med mycket stor uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig, om de senaste årens kraftiga ökning av svenska företags investeringar i utlandet bidragit till en ökad arbetslöshet i vårt land. I sådana fall då svenska företag flyt tat ut hela eller delar av tillverkningen i Sverige, vilket skett t.ex. inom konfektionsindustrin, har i vissa fall sysselsättningsminskningar skett. I andra fall har däremot utlandsinvesteringarna gjorts för att man velat försäkra sig om kapacitet för att förädla råvaror och halvfabrikat som man tillverkar i Sverige och där förädlingen av olika skäl måste ligga nära kunderna. Detta gäller t.ex. skogsindustrins investeringar i Västeuropa. Investeringar av det slaget skapar ökad trygghet i, och leder ibland till en ökning av, sysselsättningen i Sverige. Det är omöjligt att exakt fastställa i vilken utsträckning sysselsättningsminskningar uppkommit i företagen i Sverige. Men även i de fall där så torde ha skett i viss utsträckning behöver det inte ha lett till en långvarig arbetslöshet med hänsyn till sysselsättningsökningar på andra håll och omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. I de fall företag flyttat ut för att t.ex. utnyttja det lägre löneläget i vissa länder har investeringarna ibland utfallit sämre än man kalkylerat, och företagen har därigenom gjort den erfarenheten att de industriella förhållandena här hemma bl.a. på grund av arbetskraftens yrkesskicklighet alls inte är så oförmånliga som ibland görs gällande. Det effektivaste sättet att begränsa — och kompensera sig för de negativa verkningarna av — företagsutflyttningar är att genom en aktiv näringspolitik förbättra förutsättningarna för industriell produktion inom landet. Det kan tilläggas att vi enligt våra åtaganden i OECD är förpliktade att tillåta svenska företag att göra direkta investeringar i utlandet. Det bör påpekas i sammanhanget att det samtidigt skett en inte obetydlig ökning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Processen går alltså i båda riktningarna och är en naturlig del av den vidgade internationella arbetsför delning vi eftersträvar för att främja en fortsatt standardökning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag är medveten om att denna fråga är mycket stor och helst borde den naturligtvis ha ställts som en interpellation. Trots detta är jag tacksam för att statsrådet lämnat ett tillfredsställande svar. Jag anser att en upplysning är värdefull i en så viktig fråga. Det som föranlett mig att ställa frågan är dels uppgifter om att svenska företags direkta investeringar i utlandet växt mycket snabbt under 1960 talet, dels att en del av dessa företag varit dåligt förberedda, dels att företagen som skäl för investeringar i utlandet åberopat de höga lönekostnaderna i Sverige m.m. Enligt uppgifter har massaoch pappersindustrins utlandsinvesteringar uppvisat den snabbaste utvecklingen av alla branscher. År 1960 fanns endast tre producerande utlandsföretag. 1965 hade antalet vuxit till 15 stycken och antalet där anställda stigit från 700 till 2000. På grund av denna utveckling frågar man sig, om detta kommer att hämma skogsindustrins expansion i vårt land och leda till friställande av ytterligare arbetskraft. Denna näring har och kommer att ha stor betydelse för befolkningen i Norrland men även för hela landet. Alla känner till sysselsättningsproblemen i Norrland och vi kommer troligen att få brottas med dessa framdeles. Överflyttas mängder av i näringen investerat kapital från vårt land till utlandet måste väl detta inverka menligt på den inhemska skogsnäringen. Statsrådet säger i sitt svar följande: »Investeringar av det slaget skapar ökad trygghet i, och leder ibland till en ökning av, sysselsättningen i Sverige.» Det är således tveksamt om dessa investeringar ger ökad sysselsättning i vårt land. Det kan man faktiskt utläsa av svaret. Ökningen av investerat svenskt kapital i utlandet steg mellan 1960 och 1965 med 80 procent och antalet anställda i svenska företag i utlandet ökade med 50 procent. Sysselsättningsökningen i utlandet var enligt uppgift fyra gånger så snabb som inom industrin i Sverige. Jag vet att företagen måste ansöka om tillstånd hos riksbanken då det gäller investeringar i andra länder än de nordiska. Någon möjlighet för staten att kontrollera lönsamhet m.m. tycks man inte ha. Detta överlåter man helt åt företagen. Jag anser för min del att statsmakterna borde fastställa vissa riktlinjer för företagens investeringar i utlandet och att en viss styrning i varje fall torde vara nödvändig. Jag vill ställa följande fråga: Hur ser statsrådet Wickman på detta? Som motiv för utlandsinvesteringar åberopas företagens ökade lönekostnader, kapitalbrist samt övriga handelshinder i vårt land och påfrestningar på lönsamheten med anledning därav. Lönerna i de länder där företagen investerar stiger väl också.
Herr talman! Jag håller helt med herr Wikner när han i sin inledande kommentar påpekar att detta frågekomplex är så omfattande, att det egentligen är förtjänt av en ordentlig interpellationsdebatt. Mitt svar på herr Wikners fråga hur jag ser på behovet av en ändrad politik från statsmakternas sida vad beträffar svenska företags investeringar i utlandet måste bli mer kortfattat än frågan förtjänar. Det finns inget enkelt kriterium som statsmakterna kan lägga på de svenska investeringarna utomlands, helt enkelt därför att det ofta är så skilda motiv som ligger bakom investeringarna. Herr Wikner uppehöll sig av naturliga skäl vid skogsindustrins investeringar utomlands. Om det exempelvis investeras i wellpappfabrikation i utlandet uppstår ingen minskning av produktionen i Norrbotten. Däremot kan det bli, och detta var ju en av herr Wikners huvudsynpunkter, en minskning av produktionen, om man förlägger produktionen av massa till utlandet. Å andra sidan tror jag inte att vi behöver vara så bekymrade som vi kunde ha skäl att vara för några år sedan inför den här utvecklingen inom skogsindustrin, detta helt enkelt därför att de investeringar som så att säga direkt konkurrerar med sysselsättningen i Sverige har rätt genomgående visat sig ha en väsentligt lägre lönsamhet än vad företagen beräknat. Jag tror därför att den tendens till investeringar i massafabrikation utomlands som vi tidigare sett är bruten. De flesta svenska utomlandsinvesteringarna sker för närvarande inom EEC-området. Enligt uppgift har också EFTA-investeringarna ökat rätt markant under det senaste året. När det gäller EEC har utvecklingen i stor utsträckning samband med den handelspolitiska situationen. Jag tror inte att det är, i varje fall inte i nuvarande läge, en riktig ståndpunkt att vilja ompröva den allmänna statliga politiken beträffande investeringar i utlandet. De flesta av investeringarna är nämligen ett led i en förstärkning av de svenska företagens allmänna konkurrenskraft, och generellt ökar deras avsättningsmöjligheter även beträffande det som produceras i Sverige. Men det är klart att läget kan komma att ändras i framtiden och vi får naturligtvis reservera oss för en sådan möjlighet.

Jag tror inte på förbudsoch kontrollinjen.
Herr talman! Det bekymmersamma är ju att den snabba utvecklingen av utlandsinvesteringarna inom <:massaoch pappersindustrin sedan början av 1960-talet uppges komma att fortsätta. Det har sagts att omkring två tredjedelar av företagen uppgivit att de hade planer på att utvidga sina anläggningar under 1967 och 1968. Då frågar man sig om inte denna uppsplittring av produktionen är till skada och om inte samma tillverkning skulle kunna ske i vårt eget land. Det är faktiskt detta frågan gäller. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat socialministern på vilket sätt effekten följs upp av den ändring i byggnadsstadgan , som trädde i kraft den 1 juli 1966 och som innebär att utrymmen i byggnad till vilken allmänheten äger tillträde i skälig omfattning skall utformas så, att de blir tillgängliga för och kan nyttjas av personer vilkas rörelseförmåga är nedsatt till följd av ålder, invaliditet eller sjukdom. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Hänsyn till de på olika sätt handikappade är en angelägen sak. Att göra allmänna lokaler lättare tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga är ett viktigt led i arbetet på att underlätta den dagliga livsföringen för många handikappade. Den författningsändring som herr Werner avser tillkom på förslag av de handikappades riksorganisation och avsåg att inskärpa betydelsen av att redan vid projekteringen av byggnader, som skall inrymma offentliga 1okaler, ta med i beräkningen hur lokalerna skall kunna göras lätt tillgängliga för rörelsehindrade. Kontrollen härav sker genom byggnadsnämndernas försorg vid granskningen av ansökningar om byggnadslov. Beträffande staten och landstingen, som icke är skyldiga att söka byggnadslov, åligger det vederbörande myndigheter att självmant följa byggnadsstadgans föreskrifter. Anmälan om byggnadsföretaget skall i god tid göras till vederbörande byggnadsnämnd som kan vända sig till myndigheten i fråga eller till Kungl. Maj:t om den finner att gällande föreskrifter åsidosatts . Jag utgår ifrån att de kommunala förtroendemännen främst i byggnadsnämnderna beaktar dessa frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svaret. Det är väl inte nonchalans som gör att de handikappade alltför ofta glöms bort vid samhällsplaneringen utan snarare tanklöshet. En prominent person inom handikapprörelsen har uttalat: »I stort sett har vi planerat våra samhällen som om alla människor vore vuxna, friska i arbetsför ålder.» Tyvärr har han rätt häri. Vi samhällsplanerar naturligt nog med tanke på barn och gamla, men det faktum att vi i dag har ungefär 500 000 handikappade i de produktiva åldrarna, varav åtminstone 300 000 torde vara fysiskt handikappade, kräver naturligtvis också stora insatser av samhället. De siffror som här angivits torde vara lågt tilltagna. Kraven accentueras därav att vi i framtiden inte har att vänta någon nedgång eller stagnation i tillväxttakten för de handikappade — tvärtom. Men även bortsett från denna dystra prognos är förhållandena i vad gäller samhällsplaneringen otillfredsställande för de handikappade. Därför hälsade vi alla med stor tillfredsställelse den nya bestämmelsen — 42 a 8 — i byggnadsstadgan som trädde i kraft den 1 juli 1966. Det åligger som statsrådet påpekat våra olika kommuner att genom byggnadsnämnderna tillse att denna paragraf i byggnadsstadgan efterleves. Egentligen är det väl ofta nog kommunerna själva som ålägges att ta speciell hänsyn till de handikappade. Tilllämpningsföreskrifterna till 42 a § byggnadsstadgan är inte färdiga, trots den långa tid som nu förflutit, snart två år, från det att paragrafen vann laga kraft. Det har dock skett en del positiva ting i paragrafens anda, men alltför ofta upplever man tråkiga exempel på uteblivna eller halvhjärtade insatser i det sammanhanget. Jag kan här ta ett par exempel. I en av landets framåtsträvande stadskommuner invigdes för ett par år sedan ett servicecentrum av medborgarhuskaraktär med restaurang, bibliotek, läkarstation, biograf etc. Många av lokaliteterna är byggda så att handikappade i rullstol kan ta sig fram. Men plötsligt kan man mitt i byggnaden finna en halvtrappa eller en för trång dörr eller något annat för den rullstolsbundne hopplöst hinder, som uppenbarligen har kommit till av ren obetänksamhet. Jag kan också ta exempel från tun nelbanan i Stockholm, där endast 11 stationer av de 68 kan utnyttjas av rullstolsburna personer. Man kan anföra exempel i oändlighet på detaljer i samhällsplaneringen, som man tycker borde vara lätt avhjälpta. Problemet är mångfasetterat. Det vore väsentligt om man kunde räkna med att de tillämpningsbestämmelser som är annonserade till årsskiftet får bli av bindande karaktär, så att inte ekonomiska eller andra ovidkommande faktorer blir avgörande. Dispensförfarande kan ju alltid tillgripas i specialfall.
Herr talman! De föreskrifter som herr Werner talar om är beträffande samlingslokaler bindande. När lagändringen genomfördes vidarebefordrade byggnadsstyrelsen de uppslag och förslag som inkommit från de handikappades egna organisationer, och avsikten är att planverket, som nu tagit över verksamheten, fortlöpande skall utarbeta de anvisningar som kan befinnas lämpliga för alt vi skall nå det ursprungliga syftet med lagstiftningen. Jag vill än en gång understryka, att man i denna angelägna fråga får räkna med att de kommunala förtroendemännen, i första hand förtroendemännen i byggnadsnämnderna, skall förstå det ansvar som åvilar dem, så att man inte där presterar ett halvgjort arbete med sådana anordningar som herr Werner här nämnde om. De skall planera byggnaderna så, att de handikappade kan utnyttja lokaliteterna på samma sätt som vi andra, som har förmånen att vara friska, kan göra.
Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse vad statsrådet sade, att tillämpningsbestämmelserna kommer att bli bindande, ty det tror jag behövs. I likhet med statsrådet Lundkvist har även jag det största förtroende för våra kommunalmän, och jag utgår från att de kommer att följa bestämmelserna. Men faktum är att man ute i kommunerna inte har reda på hur många handikappade som finns där. Det gjordes häromdagen en intervju med en riksdagsledamot som är ledamot i handikapputredningen, och den intervjun gav vid handen att man inte i någon av våra 995 kommmuner har reda på hur många handikappade man har i kommunen. Planeringsarbetet kan ju få en betänklig inriktning om kommunerna inte har en realistisk uppfattning av omfattningen av den grupp av handikappade som man har att ta hänsyn till. Det är därför väsentligt att bestämmelserna blir bindande.

Herr talman! Den oenighet om försvarskostnaderna som kommer att demonstreras i kamrarna i dag skulle kunna göras till föremål för långa utläggningar.

Under de senaste tio åren har försvarskostnaderna i löpande priser tillåtits stiga med nära 100 procent och i fast penningvärde med cirka 30 procent. Enigheten har säkerligen haft ett stort värde, särskilt under 1950-talets kärva internationella förhållanden. Naturligtvis hade det varit till fördel om det gått att bevara enigheten även för nästa fyraårsperiod. Efter herr Hedlunds besked om att de borgerliga ledamöternas utträde ur försvarskommittén i varje fall för centerpartiets del var ett olycksfall i arbetet hade man väntat att centerpartiet skulle försöka reparera den skada som uppkom genom olycksfallet. Därav blev dock intet. Nu finns det enligt min mening ingen anledning att överdriva vådorna av oenigheten. Vår säkerhetspolitik skadas inte av att det i dag pågår diskussioner och råder delade meningar om hur mycket vi skall kosta på försvaret. När man i vår omvärld har noterat denna oenighet har det, i varje fall från ansvarigt politiskt håll, klarlagts att oavsett vilket av de aktuella alternativen vi väljer, så är det ett uttryck för att Sverige ämnar bibehålla ett starkt försvar. Påståendena om att våra nordiska grannar skulle vara oroade av regeringens försvarspolitik saknar varje grund. Mina kontakter med regeringarna i våra grannländer har givit klara besked på den punkten. Men vilka är då motiven för den återhållsamhet med försvarskostnadernas stegring som den framlagda fyraårsplanen är uttryck för? Är det den statsfinansiella situationen eller är det förändringarna i det internationella läget? Det går inte att hålla isär dessa motiv — de är verkligen sammanflätade med varandra. Statsfinansiella motiv kommer alltid att trängas i bakgrunden när internationell oro och ökade krigsrisker dominerar; då blir försvaret den samhällsverksamhet som till varje pris måste ges prioritet. I ett läge, där de flesta regeringar och parlament handlar efter övertygelsen att det internationella läget förbättrats och att riskerna för krig ter sig mindre än under 1950-talet, upphör denna prioritering av försvaret. Åtstramningen av försvarsutgifterna är i dag ett internationellt fenomen. Någon nedrustning är det förvisso icke fråga om vare sig i vårt land eller annorstädes. Nej, det rör sig om en minskning av takten i rustningarna, och ett stopp för ökade rustningar. — Det ges undantag från denna allmänna inriktning, och jag skall strax återkomma till dem. — Om det vi nu upplever är en tillfällig eller en varaktig företeelse får framtiden utvisa. Från ansvarigt militärt håll har uttalats varningar för att försvarseffek ten på sikt, i förhållande till nuläget, kommer att nedgå om riksdagen följer regeringens eller något av oppositionens alternativ. I utredning ÖB 67 uttrycks denna minskning av försvarseffekten i siffror: för regeringsförslaget till 55 å 65 procent, för mittenpartiernas förslag till 70 å 75 procent och för högerförslaget till 90 å 95 procent. Dessa procenttal har kommit att spela en stor roll i den försvarspolitiska debatten och de har säkerligen också påverkat utgången av förhandlingarna mellan partierna. Är det alltså detta vi skall fatta beslut om här i dag — en minskning av försvarseffekten vilket alternativ vi än väljer? Hur skall då den ledamot av kammaren rösta som inte vill vara med om någon sådan minskning? Det finns inget förslag som överensstämmer med hans mening. Nu tror jag att jag kan lugna vederbörande och även andra. Med försvarseffekt avser de militära myndigheterna den relativa försvarseffekten, dvs. vår försvarsförmåga i förhållande till omvärlden. Om vi bibehåller vår nuvarande försvarsstyrka, vilket vi gör enligt samtliga förslag, medan andra stater fortsätter att öka sina rustningar och utveckla nya vapensystem, nedgår självfallet på sikt vår relativa försvarseffekt. Skulle däremot — ett alternativ som ÖB inte har haft anledning att räkna med — Övriga stater minska sina försvarsansträngningar, ökar självfallet det svenska försvarets relativa effekt.

Då den nu framlagda försvarsplanen — det gäller också oppositionens alternativ — inte följer detta mönster ger det enligt öB an ledning till farhågor för att vår försvarseffekt på sikt kommer att nedgå. Är då dessa förutsättningar för utvecklingen av den relativa försvarseffekten för handen? Kan vi i dag ur andra staters handlande utläsa, att man är på väg mot en ny rustningsvåg i Europa och den övriga världen? Tills vidare måste mitt svar bli nej. Ett studium av försvarsutgifternas utveckling ute i världen visar att många stater under de senaste åren iakttagit stor återhållsamhet. Inom kretsen av NATO stater gäller detta samtliga europeiska länder som hör till Atlantpakten. Det är svårare att följa med vad som händer inom Warszawapaktens stater, men även inom dessa kan noteras en motsvarande försiktighet, även om den inte är lika markerad. De båda supermakterna har med sina aktuella engagemang — USA i Vietnam, Sovjetunionen i arabstaterna och Vietnam — däremot tvingats att öka sina försvarsutgifter. Ökningarna «svarar dock knappast mot de av oss kända insatser som göres utanför respektive lands gränser, och det kan inte utläsas ur tillgänglig statistik om de innebär en reell förstärkning av de båda supermakternas försvar. Det går i varje fall inte att ur de fakta om rustningsutvecklingen som vi har dra några bestämda slutsatser om att vår relativa försvarseffekt skulle vara på väg utför. Vi skall naturligtvis vid varje tidpunkt ha ett försvar med en sådan styrka, att ett angrepp på Sverige inte ter sig lönande i förhållande till de strategiska mål, som en stormakt kan eftersträva. Därom har det rått enighet här i riksdagen, det är A och O i vår försvarspolitik. Det nu framlagda förslaget utgår också från detta. Den försvarsstyrka, som vi får om riksdagen beslutar att godkänna regeringens förslag, ger oss den försvarseffekt vi behöver för att klara de påfrestningar, som vårt land kan utsättas för i samband med eventuella kriser i Europa inom den framtid som nu kan överblickas. Hur det blir i slutet av 1970 talet och under 1980-talet, d.v.s. på sikt, kan ingen förutse. Många nya försvarsbeslut kommer att förberedas och tas här i riksdagen inom denna tidrymd. Det väsentliga är att vi vid varje sådant beslut ser till att vi har en rimlig handlingsfrihet, så att vi ständigt kan anpassa försvaret efter det väntade lägets krav. Det påstås i högerns reservation A 3h vid statsutskottets utlåtande nr 122 att regeringens förslag inte möjliggör en långsiktig planering. »Klara riktlinjer för framtiden anges inte», hävdar man, och man tolkar vidare förslagen så, att »försvarsanslagen de närmaste åren skall koncentreras på att bibehålla den nuvarande fredsorganisationen och den nu befintliga materielen». Detta är en felaktig beskrivning. Jag har i propositionen understrukit hur nödvändigt det är med en fortsatt långsiktig och kontinuerlig planering. Myndigheterna fick i början av denna månad detaljerade direktiv och föreskrifter för planeringen, gällande perioden efter år 1972. Utöver den horisontella grundplaneringsnivån har ytterligare två nivåer angivits, den ena inom en ram med en ökning av 50 miljoner kronor per budgetår i fast penningvärde, den andra med en minskning av utgiftsramen med 25 miljoner kronor per budgetår.

Den föreslagna utgiftsramen har dessutom avvägts så, att fortsatt rationalisering blir nödvändig. Detta återspeg las av att utgiftsnivån under fyraårsperioden för den fasta organisationen ligger horisontellt under hela perioden. Högerreservanterna har därför fel — de har möjligen missuppfattat det hela — när de hävdar att organisationen med staber och förvaltningar skall bibehållas oförändrad. Att förslag om organisationsförändringar inte framlagts nu i år sammanhänger enbart med att det inte finns några utredningar slutförda ännu. Trots att det väl numera har blivit helt klarlagt, att de föreslagna försvarsanslagen inte kommer att leda till någon minskning av försvarsbeställningarna inom industrin vidhåller högern sina påståenden om att så blir fallet. I januarimotionen hette det att 10 000 —20 000 man skulle bli arbetslösa till följd av regeringens försvarspolitik. I dag är man åtskilligt försiktigare. Nu heter det i den förut nämnda högerreservationen: »Den inledda försvarsnedskärningen har redan fått omedelbara följdverkningar på den svenska arbetsmarknaden.» Men även efter denna uppseendeväckande nedtoning rör sig högern fortfarande på mark som den tvingas att överge. Jag vill upprepa att det inte har skett och inte kommer att ske någon minskning av försvarets industribeställningar. Tvärtom får vi under hela fyraårsperioden en viss ökning. Jag har vid många tillfällen anfört siffror om detta, och jag skall därför här endast upprepa totalsumman för de nya beställningar som kommer att läggas ut under fyraårsperioden. De uppgår till över 7 miljarder kronor. Lägg märke till att dessa 7 miljarder avser nybeställningar; de inrymmer alltså inte de stora beställningar som redan har utlagts eller som kommer att läggas ut innan detta budgetår är slut. Den stora Viggen-beställningen t.ex. som blev klar för cirka en månad sedan — den uppgick till ett belopp på 1,5 miljard kronor — ligger alltså utanför de 7 miljarderna, likaså den stora stridsvagnsordern hos Bofors. En del av nybeställningarna får naturligtvis betalningsutfall först efter fyraårsperiodens slut 1971/72, men detta hör normalt till budgettekniken på försvarets område. En helt annan sak är, att om vi hade låtit försvarskostnaderna fortsätta att stiga i samma takt som under åren 1958—1966, skulle vi ha kunnat öka beställningsverksamheten ytterligare. Det är alldeles självklart att om man ökar försvarsanslagen, såsom högern föreslår, med ytterligare i varje fall nära 2 miljarder under fyraårsperioden, innebär detta att man kan beställa fler flygplan och ubåtar, robotar, kanoner 0. S. V., men vad vi diskuterar, och vad frågan måste gälla, är ju om vi minskar industribeställningarna i förhållande till perioden 1958—1966, och det är det vi inte gör. Vi kommer att hålla industrin sysselsatt på samma höga nivå som tidigare, och därför har vi inte heller fått någon arbetslöshet, inte några avskedanden, via minskade försvarsbeställningar som högern påstår. Den fyraårsplan vi nu skall ta ställning till medger att försvarsstyrkan kan bevaras under perioden. Några ytterligare anslag utöver dem som regeringen föreslagit krävs inte för att nå det syftet. Vi har därför ansett oss kunna sätta en gräns för försvarsutgifternas storlek under de närmaste åren. Inom oppositionens ledande tidningar har man tolkat detta som ett resultat av påtryckningar från vänsterkrafterna inom arbetarrörelsen. Det är, med andra ord, rädslan för kommunisterna som gjort att socialdemokraterna håller försvarskostnaderna nere. Denna tolkning av vad som nu sker är i grunden en felsyn och, så långt jag förstår, en allvarlig felsyn. Bakom regeringens försvarspolitik står praktiskt taget hela det socialdemokratiska partiet och inte bara, som det påstås, en ängslig ledning som fruktar vänsterintrång. Flera års överväganden och diskussioner inom partiet har lett fram till den syn på försvarspolitiken som rerovisas i försvarsutredningens betänkande och i regeringens förslag. Det är fråga om en genomtänkt, långsiktig försvarspolitik, och det är inte ut tryck för någon tillfällig stämning eller några kortsiktiga politiska taktiska manövrer. Vi har varit beredda att kompromissa med övriga partier — jag medger inom snäva gränser — men vi mötte aldrig det gensvar som var förutsättningen för en kompromiss. Liksom övriga partier har vi oroats av kostnadsutvecklingen under senare år och var därför inställda på att försöka begränsa kostnadsuppgången. Detta har varit vår allvarliga avsikt, och det har naturligtvis påverkat förhandlingsläget. Övriga partier har ju också ansett sig nödsakade att spara. Att vi har kommit att gå ett stycke längre i sparsamhet än t.ex. mittenpartierna kan bero på att regeringspartiet har en bättre överblick över befintliga tillgångar och i varje fall ett påtagligt större ansvar än oppositionspartierna för anskaffandet av de medel som behövs till försvaret och till andra viktiga samhällsverksamheter. Våra försök att dela med oss av våra erfarenheter och insikter på dessa områden till oppositionspartierna lyckades tyvärr inte. I statsutskottets utlåtande nr 122, där i reservationerna återspeglas den djupa splittringen inom det borgerliga lägret, finns ett särskilt yttrande som är intressant, bl.a. därför att där framträder de tre borgerliga partierna gemensamt. I denna gemensamma deklaration antyds att man i händelse av en borgerlig valseger i höst ämnar riva upp den fyraårsplan som jag hoppas att riksdagen antar i dag. Vad som skall komma i stället säger man inte. Man säger sig ämna inleda förhandlingar i syfte att nå största möjliga samling kring försvaret, och man skall anstränga sig för att åter få till stånd enighet. Ja, socialdemokraternas medverkan till att riva upp sitt eget försvarsbeslut och gå högern till mötes i en upprustning blir — föreställer jag mig — mycket måttlig. Oppositionen kan inte vara så barnslig att den inbillar sig något annat. Den breda samling man då tvingas åstadkomma är helt enkelt en uppgörelse mellan folkpartiet, centerpartiet och högern — något annat kan det inte bli fråga om under sådana förhållanden. Var det verkligen nödvändigt att i ett särskilt yttrande framhålla en så självklar sak? Det socialdemokratiska partiet har sedan mycket länge burit ansvaret för vårt lands utrikesoch försvarspolitik. Vi är beredda att göra det också i framtiden. Vår politik bestäms av vad vi anser vara nödvändigt för vårt lands oberoende och säkerhet. Vi har i dag ett starkt försvar, uppbyggt under den socialdemokratiska regeringens <ledning. Så länge det inte finns några säkra tecken på en varaktig stabilisering av förhållandena i världen och utsikterna att skapa en tryggad fredsordning ter sig ovissa, måste vi inrikta oss på att hålla ett försvar med i stort sett nuvarande styrka. En svensk nedrustning skulle under dessa förhållanden naturligtvis inte vara förenlig med vår alliansfria ställning och vårt ansvar för Sveriges oberoende och fred. Regeringens förslag har utarbetats mot bakgrunden av dessa allmänna värderingar och i omtanke om landets och dess medborgares säkerhet och trygghet mot yttre hot.